Herr talman! Det är svårt med nyanserna i mycket korta inlägg, i synnerhet när man skall bemöta två talare. Skälet till att vi inte gör mer är naturligtvis att det saknas pengar. Samtidigt som jag kan konstatera att en indragning av ett visst anslag inte får våldsamt allvarliga effekter, vore det ju väldigt märkligt om jag, som dessutom har en bakgrund såsom skolstyrelseordförande i en av de kommuner som har haft de största bekymren med skolupprustningar och har varit med om att driva skolupprustningsprogram, inte skulle känna till vilka bekymmer som finns. Om det så handlar om bara en enda skola, där miljön eller ventilationen är så dålig att allergierna ökar, är det ett mycket allvarligt problem. Varje elev som drabbas av hälsobekymmer på grund av arbetsmiljön i skolan är ett allvarligt problem. Det finns alltså stora problem i Skolsverige. Jag konstaterar att man alltid kan göra mer. Vi har gjort en ekonomisk bedömning att vi inte kan göra mer. Det är kommunerna som har ansvaret. Kommunerna har tagit sig an uppgiften med krafttag. Dessutom skall man ha klart för sig att det inte går att rätta till de allvarliga bekymren utan att det tar ett antal år. Ett bekymmer som kommunerna har när det gäller skolupprustningar är att skolorna måste fungera samtidigt som man rustar upp och förändrar skolorna och gör omfattande ventilationsinsatser. Det går inte om man inte har evakueringslokaler.
Herr talman! Låt mig få avsluta med att konstatera att jag då kan hälsa moderata politiker i beslutande ställning i min hemkommun att en åsikt som skolministern har är att insatser behövs på detta område. Sedan får vi väl se om det når ända fram, när man samtidigt skall sänka skatten och satsa pengar på friskolor och allt vad det nu är. Det gläder mig, vill jag avslutningsvis säga, att skolministern har ambitionen att vilja göra någonting för miljön på skolområdet. Jag hoppas att det kan leda till omprövningar på just detta område.

Herr talman! Det är inte så att alla möjligheter är uttömda. Det finns faktiskt konkreta saker man kan göra utöver vad som redan är gjort. Det är inte bekymret. Det är väl möjligt att man kan diskutera besparingsandelen på olika departement. Det skall bli mycket intressant att se hur socialdemokraterna och andra kommer att lösa problemet, dvs. om de har samma ambitioner som regeringen har haft när det gäller den totala ekonomiska politiken. Det går inte att skjuta över pengar från område till område. Det är frågan om en helhet. När det gäller vuxenutbildningen tror jag att det är väsentligt att rikta in kraften på att skapa förutsättningar för effektivisering och för samordning med gymnasieskolan, vilket kan ge ett bättre resursutnyttjande. Där har kommunerna ett mycket stort ansvar. Ett av skälen till att de signaler jag får varierar är att man i olika utsträckning tidigare har haft förmåga eller en önskan att åstadkomma effektiviseringar. En del kommuner har gjort sådana, medan andra har mycket kvar att göra. Det slår litet olika.
Herr talman! Jag tror att statsrådet helt bortser från storleken på besparingarna. Om det inte skall föras pengar från grundskolan, gymnasieskolan eller något annat ställe, och kommunerna skall leva upp till den lagstadgade skyldighet som finns att erbjuda grundläggande vuxenutbildning, innebär det att resurserna skärs ner med hälften eller mer för gymnasienivån och för teknikernivån. Beatrice Ask har inte svarat på frågan om hon umgås med tanken på att upphäva rätten till den grundläggande utbildningen. Jag tycker att det skulle vara viktigt att få ett klargörande. De vuxenstuderande som gör en så nyttig samhällsinsats skulle någon gång få beröm för detta. De skulle inte bara få höra att de är moderata samlingspartiets och numera regeringens allra viktigaste sparobjekt.
Herr talman! Skälet till att jag inte tog upp frågan om rätten och om jag funderar på ändringar är att jag tycker att det är självklart att man inte skall ändra på reglerna. Jag har inga som helst planer på att ändra dem. Jag tycker att de är viktiga Det har varit väsentligt att framhålla detta, inte minst för att det tidigare före budgetpropositionens avlämnande har förekommit rykten om att vissa kommuner hade fått för sig att de skulle göra neddragningar. Nu har det visat sig vara illvilliga rykten som inte har varit sanna. Det har varit utspel från enskilda tjänstemän. Likväl tror jag att det är viktigt att denna rättighet slås fast. Jag delar också uppfattningen att det är viktigt att de som arbetar inom vuxenutbildningen och de som studerar där känner att de har stöd från politiskt håll. Jag beklagar att det slängs omkring en hel del, rent ut sagt, dumma uttalanden, eller att uttalanden fabriceras och att ord läggs i olika politikers munnar. Jag är väl medveten om att regeringen har framlagt förslag om en stor besparing. Jag vet att det får effekter som inte är trevliga i alla avseenden. Hade man pengar skulle man vilja göra mer. Jag är medveten om att det blir tufft på en del håll att klara den grundläggande utbildningen ordentligt med de besparingsbetingelser som nu råder.
Herr talman! Nu har vi fått en kommentar till talet om dumma uttalanden. Jag har också läst att Anne Wibble har sagt att hon känner en person som äger ett hus i Spanien. Jag gör inte det. Men jag känner i och för sig många kortutbildade arbetare som har stora behov. Det kanske inte Anne Wibble och Beatrice Ask gör. Men vad jag tycker är viktigt är att de stora nedskärningarna, som faktiskt är mycket nära en miljard kronor, ger en signal om att det inte finns något område som regeringen tycker är mindre viktigt. Det finns ingen annan verksamhet i samhället där det görs så oerhört stora nedskärningar. Med tanke på vad vi har framför oss--närmandet till Europa, internationaliseringen och vikten av att människor inte bara på de högsta posterna kan språk och annat -- ser vi att detta är fel. Det är framför allt fel signal till kommunerna, som skall göra sina prioriteringar.
Herr talman! Jag kan lämna ett personligt vittnesbörd. Jag känner många som har studerat på komvux, också medarbetare som har kompletterat sin utbildning den vägen. I ett Europaperspektiv är det naturligtvis väsentligt att människor ges möjlighet till vidareutbildning, inte minst på språksidan, skulle jag vilja påpeka. Människor kommer ute i arbetslivet att behöva förbättra sina språkkunskaper. Vi gör denna besparing nu, men det finns ändå ganska mycket komvuxutbildning kvar. Dessutom är utbudet tillsammans med bl.a. studieförbundens verksamhet ganska omfattande. Också jag gör den bedömningen att om vi får litet bättre ordning på den svenska ekonomin, finns det anledning att satsa mer på det här. Jag tycker vidare inte att man skall underskatta den satsning som görs på högskolan. Av dem som läser på universitet och högskolor är en och annan att betrakta som vuxen. De som läser där är åtminstone myndiga. Också det är en viktig vuxenutbildning.

Herr talman! Jag tror i och för sig att budgeten var klar innan de här mycket positiva bedömningarna av svensk vuxenutbildning blev kända. Jag är inte säker på att de skulle ha ändrat resultaten, men visst ligger det en poäng i detta. Det understryker betydelsen av vuxenutbildningen och visar att den faktiskt har god kvalitet. Nu har vi inte pengar till den kvantitet som kanske är önskvärd. Det kan man beklaga, men jag har redovisat att vi har gjort en prioritering, där barnoch ungdomsutbildningen har gått före. Vi kan ha olika uppfattningar om detta, men det är skälet.

Herr talman! Jag inser att moderater inte förstår de kortutbildades behov, men jag kan ändå försöka en gång till med en fråga: Kan ni ändå inte förstå det behov som föreligger från det näringsliv som ni säger er vilja värna? Jag tror att en sådan här neddragning kommer att ha en mycket negativ betydelse för utvecklingen vid våra företag. För att sammanfatta denna debatt vill jag säga att jag inte har funnit några argument i den som stärker regeringens motivering i budgetpropositionen, utan nu måste det arbetas från utgångspunkten att vuxenutbildningen behöver utvecklas i vårt land, inte avvecklas, som regeringen föreslår.
Herr talman! Jag kan bara säga att produktivitetsutredningen, ledd av en del av den förra regeringens påläggskalvar, har dragit den slutsatsen att det mest allvarliga för svenskt näringsliv är bristen på grundskoleutbildade. Detta försöker vi rätta till. Det innebär inte att det inte finns ett behov av att höja nivån på andra utbildningsområden, men det är faktiskt där som ett av de stora bekymren finns. Jag tycker vidare att man i ärlighetens namn skall säga att också näringslivet får ställa upp. Det gäller inte minst beträffande jämställdhetsaspekten. Det är så här: personalutbildning i företagens regi är något som karlar får, medan kvinnor i bästa fall får hjälp via komvux. Det innebär inte att man kan dra slutsatsen att det är onödigt att samhället ställer upp, men det är rimligt att kräva att näringslivet mer tar sig an också kvinnors behov av vidareutbildning, för det är en resurs som vårt näringsliv behöver.
Herr talman! Bara några ord om behovet av fler högskoleutbildade. Jag instämmer i att det behovet finns, men jag tycker att det är inkonsekvent att stänga dörren för en rad människor som kanske har genomgått en tvåårig gymnasieutbildning och behöver komplettera den för att komma vidare. På något sätt vet inte den ena handen vad den andra gör. Eller rättare sagt: den ena ministern på departementet vet kanske inte riktigt vad effekterna blir av det som han får den andra ministern att göra.
Herr talman! Skillnaden är väl möjligen den att jag har lärt mig att rätta munnen efter matsäcken. Det är lätt att se massor av behov om man aldrig behöver prioritera. Har man en sedelpress i källaren kan man klara sig utan prioriteringar, men det har vi inte. Det är skälet till att vi tvingas till hårda och besvärliga besparingar. Jag försöker redovisa hur resonemangen har förts. Man kan gilla eller inte gilla argumenten, men så har resonemangen förts.
Herr talman! Den socialdemokratiska politiken bygger inte på att vi har någon sedelpress. Vi gör också hårda prioriteringar. Under de år som har gått har moderaterna föreslagit lika stora nedskärningar i vuxenutbildningen när det har varit stora budgetunderskott som när det har varit budgetöverskott. Är det högkonjunktur skall man dra ned på vuxenutbildningen. Är det lågkonjunktur skall man dra ned på den, liksom när det är budgetöverskott och budgetunderskott. Då är det något annat än beklagandet att man inte har pengarna som måste ligga bakom.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att underlätta seriös verksamhet inom taxinäringen. Ämnesområdet har ingående behandlats i samband med årets budgetproposition , där jag vid min anmälan redogör för effekterna av avregleringen av taxitrafiken. Jag konstaterar där att tillgången på taxi har ökat kraftigt efter reformen. Störst har ökningen av antalet taxifordon varit i Stockholms län och i Malmöhus län. En ökning av utbudet av taxitjänster är allmänt sett fördelaktig ur konsumentsynpunkt. Beträffande de problem som Sten Andersson tar upp vill jag erinra om att det i samband med riksdagens beslut år 1988 om avregleringen av taxitrafiken uttalades mycket bestämt att en förutsättning för ett slopande av behovsprövningen av nya taxitillstånd var en skärpt lämplighetsprövning av den som ansöker om tillstånd. Vidare uttalades att en skärpt uppföljning av den personliga och ekonomiska lämpligheten skulle ske. Lagstiftningen ändrades i denna riktning. Vid min anmälan till budgetpropositionen framhåller jag -- i samråd med chefen för civildepartementet -- att det är i hög grad angeläget att länsstyrelserna prioriterar sina resurser så att uppföljningen av lämpligheten inom den yrkesmässiga trafiken skärps. Den som inte längre uppfyller tillträdeskraven till branschen skall få tillståndet återkallat. Den slopade behovsprövningen måste i än större utsträckning än vad som förutsattes i 1988 års riksdagsbeslut, kombineras med skärpta regler för prövning av tillståndshavarens lämplighet. Bland annat är det viktigt att följa upp effekterna av det stora antal konkurser som förekommer inom branschen. Självfallet skall den trafikutövare som försatts i konkurs få sitt trafiktillstånd återkallat. Jag vill här påminna om att insolvensutredningen, som tillsattes av justitiedepartementet år 1988 för att överväga frågor om rekonstruktion av företag i kris, i november förra året fick tilläggsdirektiv. Enligt dessa skall utredningen särskilt uppmärksamma vilka följder det får för konkurrensen mellan olika företag i en viss bransch att företag kan drivas vidare med lönegarantimedel under en viss tid. Finner utredningen att användningen av lönegarantimedel medför problem i konkurrenshänseende, bör utredningen föreslå de ändringar som kan behövas för att motverka eller komma till rätta med problemen. Utredningens arbete bör vara slutfört under hösten 1992. Jag vill också erinra om att den slopade behovsprövningen har minskat arbetsbelastningen hos länsstyrelserna. Vidare slipper de alla besvärsärenden rörande anslutning till beställningscentraler. Länsstyrelserna har även fått minskade arbetsuppgifter i samband med statsbidragsgivningen till kollektivtrafiken. Det kan också nämnas att länsstyrelserna tillförts ökade resurser i form av en kommunikationsexpert. Allmänt gäller att regeringen lägger stor vikt vid näringsfrihet och regelförenkling. Avregleringen av taxi ligger därför i linje med dessa strävanden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det är positivt att han är medveten om de problem som tyvärr i alltför stor omfattning har uppstått inom taxinäringen. Det var bra att man avreglerade taxinäringen 1988. Alla ville göra så, även taxiorganisationerna. Må vara att man var litet oense om hur fort det här skulle gå, men i slutändan ville man ha en avreglering. Det skulle bli en fri konkurrens, och man skulle slopa det mycket krångliga regelverk som tidigare var knutet till taxinäringen. Lagstiftaren framhöll att det skulle bli en skärpning av lämplighetsprövningen. Det skulle ställas krav på taxameter för att avregleringen skulle få en så positiv effekt som möjligt. Vi kan i dag, herr talman, se att det i dag mer eller mindre råder kaos, eller öppet krig, inom taxinäringen, åtminstone i en del av våra storstäder. Det har sagts att man kanske skall ha litet is i magen, att man skall vänta och se vilka effekter som avregleringen får. Men -- som det brukar sägas medan gräset gror, dör kon. Om man inte gör någonting i dag, drabbas de seriösa taxiägarna. Det är de som inte klarar den ojusta konkurrens som i dag finns. Jag skulle här kunna lämna exempel på sådant som har förekommit runt om i landet i samband med avregleringen. Anställda vid olika taxiföretag pratar inte med varandra. Det har t.o.m. i tidningarna stått att läsa om att det har varit slagsmål mellan taxichaufförer i en desperat jakt efter kunder. Vi har också sett hur man missbrukar konkursinstrumentet. Man kan använda lönegarantin som ett konkurrensmedel. Det finns vidare exempel på att den som gått i konkurs snabbt kunnat ombilda företaget med en bulvan som ägare. Den gamle ägaren finns då alltså kvar bakom kulisserna. Det här är ytterst beklagligt. Jag delar helt statsrådets uppfattning att det är av vikt för alla, för företagare och för konsumenter, att vi har en fri konkurrens och att vi har så litet regler som möjligt. Men jag vill betona att detta inte får ha den effekten att de företagare som försöker sköta sig drabbas. Tyvärr har det skett i alltför stor omfattning. Statsrådet säger också att avregleringen innebar att länsstyrelsen fick större resurser för kontroll av hur taxinäringen sköts. Bland annat har resurser frigjorts på grund av att man slopat den s.k. behovsprövningen. Efter att ha läst det som står i tidningarna och efter att ha pratat med taxifolk runt om i landet vill jag dock påstå att man vid en del länsstyrelser inte har omfördelat sina resurser i den riktning som statsrådet här talar om. Jag har läst att man säger sig inte ha tid att göra det och att man därför mer eller mindre struntar i det. Detta är skadligt för dem som försöker bedriva en seriös taxiverksamhet. Man gör inte den momskontroll som man borde kunna göra, och det har resulterat i att vi har fått den kaotiska taxisituation som vi tyvärr har i dag. Herr talman! Jag skulle vilja sluta mitt inlägg med att ställa en fråga till statsrådet som jag har fått från en del taxiägare och från några taxiorganisationer: Kommer regeringen att föreslå att lämplighetsprövningen slopas? Jag hoppas att statsrådet svarar nej på den frågan, för i annat fall ramlar hela taxinäringen i Sverige ihop som ett korthus.

Herr talman! Sten Andersson frågar: Hur lång tid tar det innan marknaden har stabiliserat sig? Detta är en akademisk fråga för oss i den här kammaren. Den är mycket mer realistisk för dem som arbetar inom näringen. Det här är ett problem som är alldeles uppenbart i andra länder. Jag var i går i Vilnius i Litauen, där man håller på att försöka introducera en marknadsekonomi efter att ha haft ett annat system -- jag vill inte göra några jämförelser i övrigt. Där är frågan oerhört konkret för människorna. Övergång till marknadsekonomi har sina födslovåndor. Jag menar ändå att i det här fallet har statsmakterna, inte minst via länstyrelserna, mycket goda möjligheter att se till att övergången sker på ett rimligt sätt. Nu menar Sten Andersson att den sker på bekostnad av dem som har bedrivit verksamheten i många år, särskilt i storstäderna. Ja, det är rätt! Sten Andersson talar t.o.m. om att det är något av djungelns lag som gäller. Trots allt har det lett till ett priskrig som har tagit sig olika uttryck i olika städer. Det är ingen enhetlighet mellan Stockholm, När jag åker taxi brukar jag fråga chaufförerna hur det här priskriget fungerar. I fredags var jag i Göteborg. Jag erfor att där finns inget priskrig. Det finns det däremot i Stockholm och Malmö. Det finns alltså ingen enhetlighet, och statsmakten har ingen möjlighet att gå in och reglera just den typen av konsekvenser av avregleringen. Herr talman! Slutligen vill jag konstatera att det vi skriver om taxinäringen i kommunikationsdepartementets budgetbilaga har vunnit starkt förtroende och anklang, inte minst från Svenska Taxiförbundet. Där har man offentligt bejakat den hållning som regeringen intar.
Herr talman! Jag skall inte jämföra Sverige med Litauen. Det är litet onödigt, eftersom där råder helt skilda förutsättningar. Jag tycker att det är positivt att det på vissa orter bedrivs ett priskrig inom taxinäringen. Det är bra för konsumenten, och det är även bra för taxinäringen att få finna sig i en konkurrens om kunderna. Statsrådet refererar till Svenska Taxiförbundet, som offentligt har sagt att man är positiv till det mesta som har skett i samband med avregleringen. Det kan jag också skriva under på. Samtidigt har olika taxiorganisationer riktat mycket skarp kritik mot vissa länsstyrelsers slappa sätt att sköta den verksamhet de har blivit ålagda att sköta. Kan dagens debatt få den effekten att vissa länsstyrelser skärper upp sig, tror jag att vi har nått ett bra steg på vägen mot det mål som vi alla vill nå.

Fru talman! Jag får tacka Mats Odell för det förtydligande han gav när det gäller denna olyckliga skrivning i departementets budgetförslag. Vi har försökt försvara skrivningen med just det som statsrådet säger. Det är bra att det finns i riksdagens protokoll, så att vi kan hänvisa till att det i detta fall gällde NTF. Det kändes svårt att i organisationsoch föreningsliv säga: Min regering har skrivit på detta sätt. NTF har blivit en typ av myndighet. Jag kan förstå att man anser det och att man nu överför arbetsuppgifter. När det gäller postverkets taxesystem är det bra om vi är överens om att det kan komma mer konkurrens i framtiden. Det kan behövas. Fortfarande kvarstår emellertid att det i första hand är myndigheten som har drivit fram omorganisationen, utan tanke på att kunden ställs inför en ökad byråkrati och ökade bekymmer. Det är möjligt att man kan få förståelse för att även kundens rutiner skall ha en betydelse när postverket lägger om sina rutiner. Det är en rationalisering från postverkets sida, som vi ser det, även om man på postverket inte anser det. Jag var inte medveten om att förlusterna kunde beräknas till 4 milj.kr. på de brev som tidigare har gått som föreningsbrev. Det är möjligt. Jag får lita på de siffrorna. Jag hoppas att postens nuvarande kassasystem kan förändras så att man kommer ifrån en del av de orimligheter som finns i detta system. Man måste kunna göra upp direkt, när man lämnar in sina brev, och slippa den onödiga omgången med blanketter och att pengarna skall skickas. Den leder till att fel kan uppstå, och det blir ytterligare bekymmer för organisationerna, som är så beroende av detta. Jag tror att många små organisationer med få utskick kommer att tycka att detta är så omständligt att de över huvud taget inte kommer att utnyttja denna möjlighet. De har inte personal, och har inte några rimliga möjligheter att stå på posten i köer för att få ut dessa få kronor. Hanteringen av en låg ersättning måste vara betydligt dyrare än att ersättningen betalas ut direkt.

Fru talman! Anledningen till att jag går in i denna debatt är att jag, efter att ha lyssnat på den, tycker att kommunikationsministern är alldeles för vänlig i sitt svar och i sitt försvar för postverket. Jag säger detta som ledamot av postverkets styrelse. Jag har vid det senaste styrelsesammanträdet tagit upp just detta problem. Till nästa styrelsemöte är utlovat en mera fyllig redovisning från postens ledning. Jag upplevde det som att vissa personer i postens ledning också kände sig besvärade av detta, och att de kanske inte var riktigt informerade om hur detta fungerade. Den som har skrivit interpellationssvaret kan aldrig ha varit föreningsfunktionär i en liten idrottsförening och sett hur man sköter olika aktiviteter med utskick och allt vad det innebär. För de stora föreningarna kommer detta säkerligen att fungera alldeles utmärkt. Men för de mindre, som utgör flertalet, kommer det att bli besvärande. Det står bl.a. i svaret att man måste ha så enkla regler som möjligt. Det vill jag gärna instämma i, men jag kan inte förstå att detta är enkelt. Det är icke enkelt. Det har egentligen inte något med taxesättningen att göra. Det gäller inte taxan som sådan, utan det att man skall behöva betala dubbel avgift som man skall få ett kvitto på. Sedan skall man samla ihop kvittona och skicka in dem varje halvår eller kanske varje kvartal, men det förenklar inte det hela. Det förenklar så till vida att man får sina pengar tillbaka tidigare. I insändare i olika tidningar i vårt land från föreningslivet har man sagt: Nu skall vi föreningar som redan har det besvärligt ekonomiskt vara något slags betalningsbuffert och hålla posten med kredit. Det ligger faktiskt någonting i det. Nej, det här systemet är inte bra. Jag kommer att fortsätta att driva frågan i styrelsen till dess det blir en annan ordning. Det här måste vi komma runt på något sätt. Det handlar om att förenkla för dem som gör ett stort och bra idéellt arbete. Här har Posten tyvärr inte lyckats med sitt uppdrag.

Fru talman! Det har sagts mycket klokt här om infrastrukturpolitiken, om dess betydelse för samhällsutvecklingen och möjligheterna att bo och arbeta i hela Sverige. Det är mot den bakgrunden man måste se de uttalanden som bl.a. jag har gjort om en satsning på ett väl fungerande vägnät. Det är två uppgifter som vi har. Litet schematiskt uttryckt är det att föra Sverige närmare de marknader som skall köpa de produkter som vi producerar i det här landet, dvs. en flyttning närmare Europa, och att göra Sverige litet rundare, att få kommunikationerna att fungera inom landet. Bothniabanan är ett mycket intressant exempel på hur man kan få ihop en arbetsmarknad som gör att företagsamheten, näringslivet och den offentliga sektorn kan utvecklas bättre än om man inte satsar på snabba och bra kommunikationer. Därför uttalar jag mig i svaret mycket positivt till att i det här perspektivet pröva Bothniabanan. Olika grupper, däribland banverket, har också kommit fram till preliminärt positiva slutsatser. Men vad det handlar om för en regering är att pröva detta mot hela landets behov, att ställa projekt mot varandra och väga in olika aspekter. För oss är aspekten att hela Sverige skall leva oerhört viktig. Den regionalpolitiska aspekten kommer ganska högt upp i den här bedömningen. Därför måste jag igen säga till Sten-Ove Sundström att han inte kan förvänta sig att jag här i dag skall ha svar på frågor som banverket har i uppdrag att utreda. Det är orimligt att jag skall uttala mig i dag om den samhällsekonomiska efffekten av en utbyggnad av en eventuell Bothniabana norr om Umeå. Beredningen av ärenden går inte till så. Kombiterminalen i Luleå är väl närmast en miljöfråga, om jag har förstått saken rätt. Den ligger där den ligger, men man vill, framför allt av miljöskäl, flytta på den. Då är det i det sammanhanget som frågan bör prövas, i ett företagsekonomiskt perspektiv mellan SJ och de berörda kommunerna. Elvy Söderström tar upp många starka skäl för Bothniabanan som jag instämmer i. Det är bara det att detta måste prövas mot hela landets intressen. Jag vill gärna framhålla att SJ hittills aldrig har framfört krav på dubbelspår på de här sträckorna. Men vi kan säkert i den bedömning som skall göras väga in just behovet av att öka framkomligheten och tillgängligheten i det aktuella området. Hon frågar också vilka planer regeringen har för järnvägssatsningar i Norrland. Först och främst är det en snabbspårssatsning till Sundsvall. Den tror jag är viktig för hela regionen. Dessutom sätts nu nya, bekväma och moderna sovvagnar in till Luleå. Det är staten som köper den trafiken av statens järnvägar. Bothniabanan finns, fru talman, med i planeringsprocessen med mycket positiva förtecken. Stefan Attefall är inne på att satsa på infrastrukturprojekt i Norrland nu under lågkonjunkturen. I det sammanhanget vill jag gärna säga att det pågår ett mycket intensivt förberedelsearbete inom kommunikationsdepartementet. I dag träffas t.ex. banverkets generaldirektör, vägverkets generaldirektör och flera andra som arbetar med att ta fram planer som kan sättas i verket mycket snabbt då vi får loss pengar från de utförsäljningar av statlig egendom som vi i regeringsdeklarationen säger skall användas för den här typen av investeringar. Vi diskuterar också möjligheten att innan den utförsäljningen sker kunna nyttiggöra de resurserna, så att vi tar till vara lågkonjunkturens möjligheter att, samtidigt som projekten ger sysselsättning, få billigare och fler infrastruktursatsningar än som annars skulle ha varit möjligt.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att det är viktigt att man prövar en sådan här Bothniabana mot hela landets behov. Det är klart att det å ena sidan är riktigt att göra det. Men å andra sidan är det viktigt att notera att man i dessa tider, då vi allmänt vill sätta fart på infrastrukturen i landet, och uttalanden från regeringen tyder på att man är inne på den linjen, måste driva på sådana här frågor, dvs. även Bothniabanans förlängning norr om Umeå. Jag tror inte att man kan hänvisa till någon allmän prövning av hela landets behov, utan man måste lyfta fram de områden som riskerar att hamna i periferin. Dit hör Norrland när det gäller de tunga infrastrukturinvesteringarna. Det är lätt att tala om att det är viktigt att vi får med även Norrland i kommunikationssatsningar inför närmandet till EG, men vi får heller inte glömma bort att det pågår en upprustning av järnvägsnätet i de norra delarna av Europa, mot Kolahalvön. Ryssarna bygger nu för fullt ut och återupprättar järnvägsförbindelserna med norra Finland. Det finns också ett stort behov av transporter från Kolahalvön ner via Sverige och Finland. Det är viktigt att hänga med på detta område. Det finns alltså en utveckling även norr om Sverige, som man ofta glömmer bort i de här sammanhangen. Jag tror att det är viktigt att vi tänker på det när vi planerar de tunga infrastruktursatsningarna på järnvägsområdet. Terminalhanteringen är inte enbart en miljöfråga och någonting som endast är angeläget för Luleå kommun. Tvärtom är det i lika hög grad en effektivitetsfråga. Det innebär att statsmakterna måste vara med här, ha åsikter och driva på frågan. Vi kan inte räkna med att små kommuner i norr ensamma skall klara infrastruktursatsningarna. Här måste statsmakterna ta ett ansvar. Jag förväntar mig därför att kommunikationsministern skall börja intressera sig för landets norra delar även på detta område. Satsa på järnvägen i norr! Det kommer attt löna sig. Det kommer att ge ett ordentligt samhällsekonomiskt utbyte. Det gäller att hänga med här, så att hela landet, inte enbart ett begränsat storstadsområde, får tillgång till investeringarna. Den uppfattningen kan man för närvarande få av regeringens politik.
Fru talman! Jag begärde ordet för att göra några korta kommentarer. Först vill jag säga till min efterträdare och till de övriga debattörerna att det är ju tack vare de stora satsningar som vi beslutade om under fjolåret och de investeringsmedel som vi skaffade fram under förra året som vi i så positiva ordalag nu kan tala om de stora satsningar som skall göras och göras snart. Jag har framställt en särskild interpellation om just snabbheten i att effektuera besluten, som vi återkommer till om någon vecka. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man nu ''kommer loss'' och utnyttjar möjligheten att motverka lågkonjunkturens effekter. Jag noterar att kommunikationsministern i svaret säger att en av de förutsättningar som måste föreligga för att Bothniabanan skall bli samhällsekonomiskt lönsam är att investeringarna görs så att det går att köra snabbtåg på ostkustbanan från Stockholm upp till Sundsvall. Jag hoppas att det i den formuleringen inte ligger någon tveksamhet om att sådana investeringar skall komma att göras. Vi har faktiskt fattat ett principbeslut om det, tillsatt en förhandlingsman. En förhandlingslösning var mycket nära, som jag bedömde det, redan i augusti september. Därtill har genom den dåvarande socialdemokratiska regeringens försorj en första insats gjorts med några hundra miljoner för att komma i gång med den investeringen. Jag vill få det bekräftat att snabbtågsanpassningen av sträckan upp till Sundsvall skall genomföras, att det beslutet ligger fast och att arbetet drivs med all kraft. Då har vi nått en av förutsättningarna för att gå vidare norrut. I det sammanhanget är det intressant att notera deltagarna i den här diskussionen. Stefan Attefall deltar, men några övriga från de borgerliga kretsarna i Norrlandslänen är inte med. Jag uppfattade det så i valrörelsen att det var ett löfte från i varje fall tre av de borgerliga partierna att Bothniabanan skulle komma till stånd. Jag har närmast betraktat det som att det nu bara är fråga om när löftet skall effektueras. Men det är kanske så att rollförskjutningen något ändrat tonfallet, frimodigheten i debatten. Sedan vill jag säga att debatten om en kustjärnväg är intressant. Vi från skogslänen har just väckt en motion om att hela sträckningen snarast måste bli föremål för en utredning för att man skall kunna få klarhet i vilka förutsättningar som föreligger. Men det arbetet får inte fördröja upprustningen av stambanan genom övre Norrland. Det finns pengar, herr kommunikationsminister, i de potter som riksdagen anvisade i fjol att sätta i gång med arbetet. Ett par projekt är i gång -- gå vidare. 1--1,5 miljard behövs för att rusta upp stambanan, för att avhjälpa de brister som bl.a. Elvy Söderström har pekat på. Man behöver inte, herr kommunikationsminister, vänta på att få loss pengar genom utförsäljning av bolagen, som jag i och för sig tycker skall vara kvar i statlig ägo. Det finns redan pengar att sätta i gång den typen av arbete, och det behövs för sysselsättningens skull. Det behövs naturligtvis också i väldigt hög grad för att stärka regionalpolitiken. Jag noterar som andra att i budgetpropositionen prioriteras stora satsningar på motorvägar mellan de tre fyra största städerna. Det står så i planeringsförutsättningarna. Där finns litet olika budskap från regeringens sida. När man talar med arbetsmarknadsministern kritiserar han inslagen i budgetpropositionen. Nu har vi ju vant oss vid att det är lovligt för den nuvarande regeringens enskilda ledamöter att gå ut och kritisera det man har varit överens om i den nyligen avlämnade budgetpropositionen. Nåväl -- dröj inte med satsningarna på stambanan, men gå vidare och utred frågan om Bothniabanan så att vi kan få klart för oss vilka förutsättningar som finns och när vi kan få tillräckligt med resurser för att sätta i gång med projektet.

Fru talman! Sten-Ove Sundström återkommer till frågan om motorvägar kontra andra satsningar på infrastrukturen. Han har fäst sig vid att motorvägarna enligt diskussionen skulle sluta i Bakgrunden till diskussionen är att vi för närvarande har överläggningar med vägverket om hur man under nästa planeringsperiod -- från 1994 till år 2003 -- skall satsa på vägsidan. Motsvarande diskussioner förs också med banverket. Då har vägverket i sitt förberedelsematerial tittat på en mängd olika faktorer: tillgängligheten i Norrlands inland och i hela landet, man har tittat på regionalpolitiska aspekter, miljöaspekter, hur det gynnar små resp. stora kommuner, hur det gynnar storstäderna. Så har man genom datorprogram fått fram vilka olika saker man skall satsa på. Hur man än vänder och vrider på detta finns det vissa saker som alltid faller ut på samma sätt. Det gäller bl.a. trafiken som skall försörja Sveriges industri med kapacitet för att på ett effektivt sätt kunna föra ut de produkter som tillverkas. Då blir det järnvägar på olika ställen, det blir vägar på vissa ställen, motorvägar på vissa ställen. Men behovet i Sundsvall av upprustning av vägar som försörjer kanske 20 000 fordon per dygn är någonting som bortfaller. Om det skulle bo fler människor där så att det blev mer trafik, skulle man alltså kunna bygga motorvägar ända upp till Kalix eller vart man vill. Men vi kan inte bygga vägar för en trafik som ännu inte finns. Därför stannar motorvägstankarna i Sundsvall. Det skall vara bra 13 metersvägar t.ex. Det är inte fråga om annat än att försörja hela landet med bra vägar och bra järnvägar. Det pågår preliminära diskussioner vid vilka Sten-Ove Sundström, jag och många andra kommer att ha alla möjligheter att anlägga alla tänkbara aspekter, innan riksdagen fattar beslut om olika investeringar. Det är ett tioårsperspektiv, och det handlar om de största investeringar som staten över huvud taget kommer att göra under det decennium som ligger framför. Därför är dessa frågor mycket viktiga. Det jag gjorde i Linköping var att jag redovisade vissa slutsatser av de körningar som vägverket har gjort. Vi skall fortsätta debatten. Vi skall se till att vägsatsningarna också gynnar Norrlands inland. Vi skall se till att det blir en balans mellan de olika satsningarna. Men jag tror att det Norrlands inland framför allt behöver är en ökad satsning på underhåll och upprustning av de befintliga vägarna. Vi har i budgetpropositionen redovisat helt nya metoder för att åstadkomma det, nämligen de besparingar som nu görs på de stora projekten, där vi ligger 20 % eller ännu mer under de budgeterade kostnaderna i de offerter som vägverket i dag får in. De pengarna skall nu användas för underhåll framför allt av det glesa grusvägsnätet i Norrlands inland. Det är inte alls så, att vi har missat att det finns områden utanför storstäderna. Man behöver ibland höra hela debatten och inte enbart läsa fragment av andrahandstolkningar av vad som har sagts. Jag konstaterar att kombiterminalen är mycket viktig. Den har ett stort godsflöde, ca 15 000 Sten-Ove Sundström sade att detta inte bara är en miljöfråga utan även en effektivitetsfråga. Om det är en effektivitetsfråga, är det definitionsmässigt en fråga för statens järnvägar och kommunerna. Då är det inte en statlig angelägenhet utan en fråga som ligger inom SJ:s område. På SJ är man i princip intresserad av en ny terminal, men främst av miljöskäl. Georg Andersson talade om valrörelsen, och det var mycket intressant. Han sade att det var den förra regeringen som tog fram de investeringsmedel som vi nu skall använda för att sätta i gång olika projekt, och det stämmer. Ett av huvudfinansieringsobjekten var televerket. Den förra regeringen beslutade att televerket skulle inleverera 5 miljarder kronor till statsverket för infrastrukturpaketet, vilket förutsatte att televerket självt skulle få fastställa sina taxor. Men när det blir dags att i verkligheten infria överenskommelsen och se till att det finns förutsättningar för televerket kryper ni tillbaka. Ni tar tillbaka hela grundkonceptet för att få fram dessa 5 miljarder kronor. Det vore kanske klädsamt om Georg Andersson talade med sin partigrupp och sade att detta är de pengar som skall användas för infrastrukturinvesteringar. Det handlar också om valrörelsen, fru talman.

Fru talman! Stefan Attefall klagade på mitt kärva tonläge -- åtminstone mitt tidigare kärva tonläge. Jag är i den lyckliga situationen att jag inte har lovat mer än vad jag har kunnat hålla. Jag kan föra samma resonemang efter valet som jag förde före valet. Därför var kanske mitt tonläge något kärvt. Jag gick nämligen inte ut i det skedet med de lättsinniga löften som Stefan Attefall och andra borgerliga företrädare gjorde. Under valrörelsen betonade jag att Bothniabaneprojektet var intressant. Det pågår en utredning som påbörjade sitt arbete under min tid som kommunikationsminister. Jag sade också att när man hade fått fram utredningsmaterialet var det angeläget att få till stånd en överläggning med kommuner och näringsliv utefter Norrlandskusten för att förutsättningarna för detta projekt ordentligt skulle kunna klarläggas. Man bör på det här sättet gå vidare med detta arbete. Kommunikationsministern tog till brösttoner. Han försökte krypa bakom televerket genom att säga att televerket inte fick införa sin planerade taxekonstruktion. Kommunikationsministern tog det som förevändning för att man nu inte kan sätta i gång dessa infrastrukturprojekt. Det kan inte vara allvarligt menat. Ett halvårigt uppskov med att införa en förändrad taxekonstruktion inom televerket kan inte innebära någon avgörande förändring av förutsättningarna för att använd infrastrukturanslaget. Det är ett mycket märkligt resonemang som inte har någonting annat än en sorts botfärdighetsförhinder över sig. Samtidigt sade kommunikationsministern att det finns så gott om investeringsmedel att det kommer att bli över medel som kan användas för underhåll. Kommunikationsministern försökte klara det dilemma som han hade hamnat i genom att säga att man skall ta i anspråk infrastrukturanslaget för att reparera skadan av att underhållsanslaget till vägar i realiteten minskar. Jag vill på det bestämdaste avråda från detta. Vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att motsätta oss ett sådant förfarande med investeringsmedel. Investeringsmedlen behövs verkligen, för det finns så många objekt att genomföra. Om något enskilt objekt blir billigare, får detta inte innebära att förutsättningarna för att gå vidare och investera minskar. För att vidga den här diskussionen, som har kommit att handla också en hel del om vägar, vill jag nämna ett sådant projekt i storlekordningen 2 miljarder kronor, nämligen Vedaprojektet, dvs. en ny bro över Ångermanälven. Det är nu bråttom med detta projekt, eftersom näringslivet i övre Norrland varje dag får lida av att den nuvarande bron över Ångermanälven är för svag, så att man måste åka omvägar. Med den nya bron förkortas avståndet mellan övre Norrland och övriga delar av landet med 8 km. Detta är en viktig regionalpolitisk insats.

Fru talman! Till Sten-Ove Sundström vill jag först säga att SJ inte har anmält några som helst kapacitetsproblem vid kombiterminalen i Luleå. Problemet är att terminalen är störande för omgivningen, eftersom den är belägen inne i Luleå. Detta är viktigt att hålla i minnet, men det är inte något skäl till att man inte skall gå vidare i diskussionen om att flytta terminalen till ett annat ställe. En ny terminal är mindre motiverad av företagsekonomiska skäl, och därför har SJ ensamt svårt att klara av den investeringen. Men man är naturligvis intresserad av att diskutera projektet med berörda kommuner och eventuellt med arbetsmarknadsstyrelsen. Till Georg Andersson vill jag säga att vi kanske inte kan ta upp alla trådar i den här diskussionen, men Bothniabanan har väl åtminstone delvis reducerats till ett lättsinnigt löfte under valrörelsen. Vi studerar frågan, och jag tror att Georg Andersson och jag har samma uppfattning om att det måste vara en noggrann beredningsprocess. Man kan inte stå i riksdagens talarstol och lova saker och ting utan en ordentlig utredning bakom, där hela landets olika intressen vägs mot varandra. Jag tar inte, Georg Andersson, televerkets uppskjutna förändrade taxestruktur som intäkt för att olika projekt har fördröjts -- det finns ännu inga projekt som har fördröjts. Den nuvarande regeringen har, till skillnad från den förra, sagt sig vara beredd att rensa i balansräkningen genom att sälja ut de företag som lika gärna kan ägas och drivas av andra intressen. På det sättet kan man göra sådana satsningar i infrastrukturen som det inte finns företagsekonomiska incitament att göra för andra än för just staten. Jag talade om att man under valrörelsen hade lagt fram föslag och beslutat om ett antal projekt, som skulle finansieras bl.a. genom att man ställde krav på en mycket stor avkastning för televeket. Nu uppfattar jag Georg Anderson som att han är beredd att inom sin partigrupp verka för att det beslut som den förra riksdagen fattade skall ligga fast, och det tolkar jag som positivt. Slutligen, fru talman, när det gäller taxenivån ser vi i den här regeringen fram emot en ökad konkurrens som skall bidra till att konsumenter och näringsliv skall få en ännu effektivare och om möjligt ännu billigare teletrafik.

Fru talman! Varje diskussion om krigsförbrytelser måste utgå från respekt för offren och avsky för dåden. Det finns ingen annan möjlighet. Vi får aldrig luras att ställa den ena nationella eller andra gruppen mot den andra. Krigsförbrytelser och allt kring detta handlar alltid om grundvärden. Och den debatt som förs om Baltikum och mänskliga rättigheter handlar också om grundvärden för hela det demokratiska Europa. Europatanken har fått sin kraft av erfarenheterna av 1900-talets diktaturer och de katastrofer som diktaturerna bär ansvaret för. Det ömsesidiga beroendet mellan självständiga demokratier är ett av hindren mot en upprepning av historien. Ett annat hinder är kunskapen om den historiska sanningen. Biståndsministerns uttalanden i höstas skapade uppmärksamhet, dess värre bl.a. på grund av att de var litet opreciserade och att de på ett litet svårbegripligt sätt ifrågasatte det svenska samarbetet med Baltikum. Detta var olyckligt därför att det samtidigt givetvis är utmärkt och önskvärt att svenska statsråd och andra svenska politiker engagerar sig i vakthållningen mot alla försök att släta över krigsförbrytelser eller extrem politisk verksamhet. Fler borde känna detta ansvar. De baltiska länderna har från 1940 till 1991 upplevt tre ockupationer. Självfallet deltog baltiska medborgare i olika befattningar i förbrytelser som då begicks. Så skulle det säkerligen ha blivit också i Sverige om det i stället hade varit vi som hade drabbats. Och säkerligen deltog baltiska medborgare inte bara på de sätt som berörs i Alf Svenssons svar utan kanske också på andra sätt. I dagens Svenska Dagbladet finns det en artikel av författaren Peeter Puide som beskriver andra uppgifter av samma karaktär. Det som inträffade under de varandra snabbt avlösande ockupationerna under andra världskriget och under hela den långa perioden därefter har skapat svåra trauman i de baltiska staterna.

Den propagandan har under lång tid tyvärr färgat mångas bild av den baltiska frågan i Sverige. Den propagandan har förts även i vårt land. Uttrycket baltfascister var en gång i världen gängse i politisk propaganda från vissa kretsar i Sverige. I dagens situation är det helt naturligt på det sättet att det finns misstro runt om i de baltiska samhällena mot allt och alla, kan man nästan säga. Olika grupper misstror varandra. Alla vet att en rad personer, somliga känner man till, och somliga känner man inte till, har deltagit på olika sätt under den långa sovjetiska ockupationen och under de tidigare ockupationerna. Det finns anklagelser och motanklagelser. Det enda sättet att få slut på denna situation, som naturligtvis riskerar att förgifta det demokratiska återuppbyggnadsarbetet och det nationella livet, är att man med hjälp av seriös historieforskning ordentligt kartlägger vad som hände. Vi har i många olika sammanhang, i denna kammare och i andra sammanhang, diskuterat tänkbara svenska insatser för att stärka demokratin i våra baltiska grannländer. Jag tror att en väsentlig insats skulle vara att ge det stöd som kan behövas för att få en fungerande rättsapparat och därmed också skapa möjligheter för en rättslig prövning av de brott som kan behöva prövas och som inte har kunnat utsättas för ordentlig prövning under tidigare regimer. Man kan kanske också tänka sig medverkan på något sätt till forskning, inte bara om det som hände i de baltiska länderna utan även om Sveriges egen del i den baltiska tragedin. Alf Svensson har uppfattat några formuleringar i Hans Göran Francks interpellation som att det i dag skulle finnas en risk för nazism i Baltikum. Hans Göran Franck ville själv nu ta avstånd från den tanken. Jag vill understryka detta. Alla nazistiska aktiviteter i alla sammanhang i alla länder är alltid oroande. Men jag tror ändå att man kan göra bedömningen att det är osannolikt att nazismen på nytt skulle kunna bli populär i Baltikum. Däremot är det naturligtvis så att ekonomiskt kaos och extrema förhållanden i alla länder kan skapa grogrund för extrema politiska rörelser. Men det är inte det som den diskussion som vi för i dag gäller, utan den gäller mer förhållandet till historien. Historien är viktig för nuet. Man måste skapa klarhet om vad som hände för att kunna gå vidare. Men jag har den starka övertygelsen att de ledande politikerna i de baltiska länderna, åtminstone de politiker som jag själv har kommit i kontakt med, är beslutna att försöka genomföra detta.

Fru talman! Ledamöter! Jag vill uttrycka min uppskattning över statsrådets svar på denna interpellation. Jag tycker att svaret andas saklighet och studium av vad som faktiskt försiggick i Baltikum under kriget. Därigenom blir det i någon mån en nyansering eller t.o.m. en korrigering av den spridning som uttalandena i höstas fick. Jag är samtidigt något förbryllad över att vissa av dessa frågor återkommer, inte för att frågan inte skulle vara fri utan mer för att frågorna i sig insinuerar att det i dag skulle förekomma några nazistiska eller högerextrema tendenser i Baltikum. Det är helt klarlagt att balter har medverkat i krigsförbrytelser under andra världskriget, i nazistiska krigsförbrytelser lika väl som i kommunistiska. Detta vet man mycket väl i Baltikum. Frågan är om det i dag förekommer sådana tendenser. Det är på tre områden som anklagelser har framförts. På ett av dessa områden gäller anklagelserna att man skulle ha rehabiliterat krigsförbrytelser och därigenom så att säga ha uttryckt uppskattning av eller i varje fall bristfälligt klander mot förbrytelserna. Saken har klargjorts välgörande tydligt i statsrådets svar, och jag vill bara tillägga en sak, nämligen att ett av de stora problemen när det gäller att ta itu med krigsförbrytelserna i dag är att hela den rättsapparat som finns i Baltikum i princip är ett arv från KGB. Det finns ingen oberoende och självständig rättsapparat av den typ som på ett välgörande sätt skulle kunna studera varje enskild anklagelse. Detta är en verklighet man lever med. Vi måste respektera detta, och vi måste på olika sätt hjälpa till att förändra förhållandena. Därigenom är naturligtvis svenska insatser för att bygga upp ett nytt rättsväsende och alltså förändra det gamla av största vikt. Det andra man refererar till är veteranmötena som har ägt rum i Baltikum. Det är klart att bland de veteraner som deltar finns det människor -- det hör till bilden av krigsveteraner -- med alla möjliga försyndelser på sitt samvete, en del kanske något mindre allvarliga, en del mera allvarliga. Men Hans Göran Francks kompisar -- eller rättare sagt Hans Göran Francks tidigare kompisar -- har ju ställt till det på ett sådant sätt i Baltikum att också några hundra finska eller tyska mark i månaden är av allra största vikt för en krigsinvalid. Att få tag på sådana pensioner har varit ett av syftena med dessa möten. För att man skall kunna kalla mötena i någon mån nazistiska eller högerextrema måste det ju innehållsmässigt förekomma någonting på mötena som antyder att det här finns en politisk vilja. Annars vore det ju så att om en f.d. nazist åker spårvagn skulle det göra spårvagnen till en nazistisk sådan. Så är det givetvis inte, utan det krävs något element av politisk markering, något element av politisk aktivitet. Sådant var helt frånvarande på mötena, och dessa möten är nästan exempel på demokratisk tolerans i jämförelse med bl.a. en del aktiviteter som äger rum i kommunalt finansierade ungdomslokaler i Stockholm, där man dricker öl och tittar på hakkors. Så jag tror att det är farligt att uttala sig om företeelser som man har en alltför ytlig kännedom om. Slutligen vill jag också kommentera frågan om minoriteter i Baltikum. Det är ju så att ryssarna i Baltikum, i alla tre länderna, i dag har möjlighet och rättighet att i praktiken överallt i den dagliga tillvaron använda sitt modersmål. I affärer, vid undervisning i skolor, i beslutande församlingar -- överallt kan de i stort sett använda sitt modersmål. Man kan jämföra med hur det är t.ex. för den stora finska minoriteten i Sverige -- människor som har kommit hit på ett legalt sätt, som delvis har funnits i Sverige under århundraden t.o.m. Kan dessa människor ställa krav på skolor, kan de därigenom också få skolundervisning på sitt modersmål, kan de använda sitt modersmål i denna kammare, för att ta ytterligare ett exempel? Jag tror att man skall vara försiktig med att kritisera de baltiska ländernas minoritetspolitik. Man skall ta hänsyn till den historiska bakgrund som föreligger i Baltikum samt kanske också jämföra med det svenska samhället, innan man alltför snabbt uttalar förkastelsedomar. Tack så mycket!

Herr talman!

Det finns ett ansvar som vi alla har -- i Sverige liksom i andra länder -- att hålla minnet av dessa händelser levande. Jag säger detta därför att det just i dessa tider förekommer en form av nynazistisk propaganda som har nått Sverige också, på temat att dessa händelser är påhittade från början till slut. På det här sättet är det oavsett om vi talar om Baltikum eller om vårt eget land eller om något annat land i Europa. Jag noterade för en tid sedan att Kroatiens president har publicerat en bok som enligt uppgift innebär att man försöker släta över vad som hände i den delen av Europa under samma tid. Detta får aldrig lyckas, och vi har ett gemensamt ansvar för att se till att det aldrig lyckas.

Herr talman! Jag vill upprepa som min uppfattning att samtliga baltiska regeringar och myndigheterna i Baltikum snarast bör offentliggöra de beslut som har fattats i rehabiliteringsfrågan. Man måste stå fast vid besluten i fortsättningen när det gäller ärenden som kommer upp. Jag har inte begärt att den svenska regeringen skall genomföra någon granskning. Däremot har jag frågat om regeringen begärt att få del av rehabiliteringsbesluten. Det är ett fullt berättigat krav. Om ärendena handläggs korrekt, finns inget att dölja. För den som blir rehabiliterad är det en fördel att offentligheten vet att han eller hon är rentvådd. Det finns åtskilliga organ som kan granska detta. Ett av dem är Simon Wiesenhtals center, som tidigare har gjort ett utomordentligt förtjänstfullt arbete. Det har sagts att Israel och USA skulle komma i fråga för en granskning. Hur har det gått med detta, Alf Svensson? Finns det några uppgifter om att man från dessa länder har satt i gång en granskning och har insyn?

Herr talman! Såvitt jag vet har samtliga baltiska regeringar förklarat sig villiga att delge materialet till internationella undersökningskommissioner. Detta kommer också att ske så småningom. Två faktorer har styrkt Litauens inledande ovilja att delge information till Simon Wiesentahl-centret. Den ena är att materialet var relativt oöverskådligt, och mycket av materialet satt fast i KGB:s arkiv. Man hade själv inte riktigt grepp om allt. Man ogiltigförklarade domar en masse utan att ha varje domslut och varje papper framför sig. Sedermera har man kommit åt flera av handlingarna och jobbar nu systematiskt med detta. Det kommer att reda ut sig. Balterna har en viss misstänksamhet mot Simon Wiesentahls center. Det gäller inte Simon Wiesentahl utan centret som bär hans namn. Centret medverkade aktivt på den gamla goda tiden, som det heter, med sovjetiska källor för att kartlägga baltiska krigsförbrytare i väst. I vissa fall var det säkert korrekt, medan man i andra fall kan ifrågasätta om de sovjetiska uppgifter som Simon Wiesentahls center använder sig av var korrekta. Detta ledde också till att en estnisk äldre man utvisades från USA till Sovjetunionen, där han avled strax efteråt. Därigenom har centret ådragit sig en stor misstänksamhet från baltisk sida. Detta antyder väl en del om den försiktighet man bör ha så att man inte alltför kategoriskt uttalar sig om krigsförbrytelser under andra världskriget. Man kan hamna i situationer där ens syften misstänkliggörs.

Herr talman! Självfallet måste regeringarna och myndigheterna i de baltiska staterna medverka till att vi skall kunna få den nödvändiga insynen i hur dessa ärenden hanteras och om de beslut som fattas. Även om det är sagt vill jag betona att man inte får vika från kravet att enskilda, riksdagsmän och regeringar skall utöva påtryckningar för att processen verkligen skall komma i gång på detta sätt. Det är beklagligt att denna insyn ännu inte har kommit till stånd. Det enda positiva jag kan se när det gäller Litauen är att man tydligen har avbrutit den mera generella beslutsordningen och övergått till en individuell ordning. Jag har under hela denna debatt undvikit att ta upp de uttalanden av Alf Svensson som var återgivna i pressen. Jag vill ändock anknyta till vad jag först sade i mitt inlägg, nämligen att Per Ahlmark som är välinformerad i dessa frågor, i likhet med Simon Wiesentahl, har uttryckt stark oro över de möten som har förekommit i dessa länder. Före detta SS veteraner har inte bara inbjudits utan även medverkat i möten. Man har kunnit ange en rad platser där så har varit fallet. Vi måste i all fall göra klart att SS var en kriminell organisation enligt Nürnberg-domstolen. Det här är, som Håkan Holmberg så riktigt sade, en mycket allvarlig fråga. I de baltiska folkens strävanden efter demokrati vore det en hjälp om de verkligen kunde göra upp med det förflutna och se till att de krafter som verkade före och under kriget inte kommer tillbaka. Då kan vi säkra en demokratisk utveckling med mänskliga rättigheter i alla de baltiska staterna, vilket vi högst av allt önskar.

Herr talman! Margareta Winberg har i en interpellation ställt fyra frågor till utrikesministern rörande Moçambique. Interpellationen har överlämnats till mig. Margareta Winbergs första, övergripande fråga avser regeringens bedömning av den aktuella situationen i Moçambique. Det är, som Margareta Winberg påpekar, ingen överdrift att påstå att läget i Moçambique är utomordentligt allvarligt. Landet befinner sig sedan många år i en djup kris. Moçambique är enligt Världsbankens statistik det fattigaste landet i världen. Krig, kaos och svält genomsyrar samhället. Det mänskliga lidandet är oerhört. Moçambiques största problem under början och mitten av 1980-talet var att landet härjades av ett Sydafrikastött destabiliseringskrig genom gerillarörelsen Renamo. Problemen, våldet och osäkerheten har fortsatt under slutet av 1980-talet och fortsätter alltjämt. Syftet med Renamos verksamhet, som är inriktad på terror, är oklart. Det finns tecken på att Renamos beroende av stöd utifrån har minskat under de senaste åren. Regeringens bristande kontroll över landets territorium, statsapparatens funktioner och funktionärer är, enligt min mening, alarmerande tecken på en statsbildning i begynnande upplösning. Den tilltagande laglösheten, spridningen av väpnat våld till nya grupperingar och korruptionen liksom den bristande kapaciteten att genomföra planerade förändringar är ytterligare tecken på en ökande politisk instabilitet. Det är en mycket svår uppgift att bistå ett land i så djup kris. Det är emellertid oerhört viktigt att hjälpa de miljontals nödlidande människor som finns i Moçambique. Det finns enligt min mening starka humanitära motiv för ett fortsatt bistånd till Herr talman! För att kortfattat besvara Margareta Winbergs tre övriga, mer specifika, frågor, låt mig börja med frågan om regeringen är beredd att arbeta för ett svenskt deltagande i en kommission som skall övervaka fredsavtalets genomförande. Ett eventuellt svenskt deltagande är självfallet beroende av en rad olika faktorer. Det gäller exempelvis berörda parters inställning till hur en övervakning skall organiseras och den politiska situationen i regionen. Förutsatt en positiv utveckling i fredsförhandlingarna ställer sig regeringen positiv till att Sverige spelar den roll som kan ankomma på oss i en eventuell fredsövervakningskommission. Områden av särskilt intresse för Sverige inom en sådan övervakningskommission är de civila komponenterna, t.ex. politiska partiers ställning, allmänna val och yttrandefrihet. Den tredje frågan rör det stöd regeringen är beredd att ge vid införandet av flerpartisystem. Sverige har länge uttalat sin vilja att stödja direkta demokratiinsatser i Moçambique. Sedan en tid pågår diskussioner mellan Moçambique, Sverige och andra givare om hur sådana insatser skall organiseras och koordineras. Det är min övertygelse att ett demokratiskt styrelseskick, marknadsekonomi, politisk pluralism och gott regeringsutövande är en förutsättning för varaktig utveckling i Moçambique likväl som i andra länder. En förutsättning för att biståndet skall fungera, vare sig det rör sig om katastrofbistånd under krig eller återuppbyggnadsbistånd i fred, är fungerande och pålitliga mottagarstrukturer. Korruption, missgrepp och felaktiga prioriteringar utgör allvarliga hot mot Moçambiques utvecklingssträvanden. Det är vår avsikt att ändra det svenska biståndet så att det bättre anpassas till Moçambiques situation och de rådande förutsättningarna. Misstankar om korruption och missgrepp skall utredas. Sveriges framtida bistånd till Moçambique skall efter omprioriteringar och ökad tonvikt på uppföljning och revision, fortsatt utgöra ett kraftfullt stöd till Moçambiques nödlidande befolkning och till återuppbyggnad av landet sedan en fredsuppgörelse uppnåtts. Detta är också svar på Margareta Winbergs fjärde fråga, huruvida regeringen är villig att kraftfullt satsa på stöd för återuppbyggnad av Moçambique. Moçambique är i dag den största mottagaren av svenskt bilateralt bistånd. En stor del av de program som i dag stöds av Sverige har förutsättningar att ingå i ett återuppbyggnadsprogram. Under det senaste samordningsmötet för givare i december förra året markerades tydligt viljan att i händelse av fred inrikta det internationella biståndet på återuppbyggnad.

Herr talman! Tack för svaret! Jag noterar att statsrådet understryker Sveriges vilja att delta i återuppbyggnadsarbetet, i utvecklingen av demokratin och övervakningen av ett eventuellt fredsavtal. Något annat borde man inte heller vänta sig av ett alliansfritt och solidariskt Sverige. Men svaret är på flera punkter svävande, och det andas en okunnighet om de strukturella och politiska problem som landet brottas med. Jag skall ge några exempel. Det står så här: ''Förutsatt en positiv utveckling i fredsförhandlingarna - -.'' Men man kan inte som FN-medlem bara sitta och vänta på freden. Numera finns det ju erfarenheter av ingripanden, åtminstone i oljeländer. Renamos hållning beror på det stöd som kretsar i olika länder ger, materiellt och politiskt. Världssamfundet måste utöva påtryckningar på Renamos hjälpare, och vi tillhör världssamfundet. Hur tänker regeringen agera? Frågan är viktig, därför att fria val blir en illusion om terroristerna får administrera vissa områden. Renamo måste demobiliseras. Korruption måste bekämpas, i Östeuropa likaväl som i Afrika. Det är också den moçambikiska statsledningens åsikt, som väl Alf Svensson numera känner till. Jag vill erinra om något som inte står i statsrådets svar. Vid en konferens med givarländerna 1990 bad Moçambiques regering om hjälp för att bekämpa den korruption som både ärvts från kolonialtiden och fått ny näring genom den allmänna demoraliseringen under ett par decenniers krig. Jag vill gärna veta om givarländerna hörsammade Hjälper man till med organisering av förvaltningen? Hjälper man till att utbilda mer kvalificerade tjänstemän? Ger man råd om hur redovisning och ansvar utövas i allmän förvaltning? När vi ändå är inne på ämnet korruption, undrar jag om statsrådet här och nu vill bekräfta eller ta avstånd från de tidningsuppgifter där det har påståtts att namngivna regeringsledamöter skulle vara inblandade i korruptionen. Fick Alf Svensson ett papper av utrikesminister af Ugglas där de namngivna statsråden fanns upptagna? Jag tror att många engagerade Afrikavänner skulle uppskatta ett svar. Statsrådet uttrycker en allmänt hållen övertygelse om att marknadsekonomi skall bidra till Moçambiques utveckling. I mitt tycke är det en något svepande schablon, som inte räcker i det här fallet. Problemet är ju att Moçambique har ärvt en kolonial ekonomi av ett speciellt slag. Stora, privata monopol, som producerade bomull, socker, jute och kol, dominerade ekonomin. Portugisiska staten fastställde alla exportpriser. Arbetet utfördes av tvångsarbetare, rekryterade av regeringen. Bankväsendet kontrollerades av sydafrikanskt och brittiskt kapital, kolproduktionen av det belgiska företaget Union Någon marknadsekonomi kom aldrig till stånd i Moçambique. Vid frigörelsen gav sig de portugisiska industri och plantageägarna i väg. De lämnade efter sig en efterbliven, osund och i långa stycken förstörd struktur. Det fanns ingen inhemsk företagarklass. Befolkningen var till 95 % analfabeter, och nästan ingen hade högre utbildning. Efter självständigheten utsattes landet för en handelsbojkott från västländerna som hävts först på sistone. Så låter historien, Alf Svensson. Därför måste processen ta tid. Infrastrukturen måste byggas upp innan en fungerande marknadsstruktur över huvud taget kan få växtkraft. I dag finns den bara i detaljhandeln och på lokala marknader. Statsrådet menar väl inte att sydafrikanskt eller belgiskt kapital skall köpa upp landet? Det är bl.a. dessa intressen som betalar terroristerna. Moçambiques ekonomiska och sociala historia är speciell, och därför måste utvecklingsinsatserna utgå från detta faktum. Till slut vill jag ställa en tredje fråga. FUF, Föreningen för utvecklingsfrågor i Sverige, har som tradition att årligen bjuda in biståndsministern i samband med att budgeten publiceras. Denne har alltid kommit, men Alf Svensson kom inte i år. Beror det på ointresse, eller är det en ny linje från den borgerliga regeringen?

Herr talman! Jag har fäst mig vid några formuleringar i statsrådets svar, bl.a. detta att syftet med Renamos verksamhet, som är inriktad på terror, är oklart och att det finns tecken på att Renamos beroende av stöd utifrån har minskat under de senaste åren. Jag kan hålla med om att det finns vissa tecken som tyder på detta, men helt oklart är det väl ändå inte vad Renamo har syftat till och varifrån man får sina vapenleveranser och sin kraft. Moçambique har ett strategiskt läge i området, genom att man har hamnstäderna Maputo och Beira, som är mycket viktiga för inlandet och de länder som inte har kust. Det har varit Sydafrikas strategi, att genom att försvaga Moçambique också kunna försvaga Zimbabwe och Zambia, som är så beroende av hamnarna. Järnvägen mellan Harare och Maputo sprängdes av terroristerna, och tågen har stått stilla under många år. Därför har man inte heller kunnat transportera varor från Zimbabwe och Zambia ner till den gamla staden Lourenço-Marques, som nu alltså heter Detta visar också på svårigheten att hjälpa ett land som är i krig -- det är ett regelrätt krig som pågår, ett gerillakrig. Såsom jag och många med mig har bedömt det, underblåser Sydafrika de motsättningar som kan finnas inne i Moçambique. Denna oroshärd har förlamat landet under många år. Det är nu viktigt att vi kan finna vägar för att hjälpa till, genom att gå runt den administration som belastas av korruption. Det gäller att hitta de kanaler där vi kan hjälpa till att rensa upp. Jag håller med Margareta Winberg när hon säger att portugiserna lämnade efter sig ett land där utbildningen var eftersatt. I t.ex. Zambia och Zimbabwe fanns det en annan tradition än i de portugisiska kolonierna. Därför är utbildning en mycket viktig del, och det gäller att hitta kanalerna in till de krafter som vill ha en annan tingens ordning. Man måste också säga att det var olyckligt att Moçambique efter portugisernas abrupta tillbakadragande föll in i en socialistisk och kommunistisk tradition. De metoderna har inte underlättat det hela när man har försökt styra landet. Nu är det en annan tingens ordning, och andra möjligheter öppnas.

Herr talman! När man hör Margareta Winberg lägga ut texten får man nästan en känsla av att relationerna mellan Sverige och Moçambique är så eländiga de kan vara och att det inte finns något förnuft och intresse hos den nuvarande regeringen av att satsa på Moçambique. Vi ger ett omfattande förvaltningsbistånd, som syftar till att bygga upp just statsapparatens kompetens. Det kan inte vara obekant för dem som vill tillägna sig den kunskapen. Vi för en dialog med Moçambique om hur vi skall kunna stödja korruptionsbekämpande åtgärder. Den frågan berördes senast i ett samtal med minister Matsinha, som snabbt kom hit. Vi sitter inte med armarna i kors och väntar på freden. Vi gör väldiga insatser. Jag vill påstå att det också kom fram i mitt svar att Moçambique är den stora mottagaren av bistånd från svensk sida. Vi hjälper alltså till så gott vi någonsin kan. Jag har inte namngivit några statsråd som har varit involverade i korruption. Men jag påstår att det finns korruption, och jag påstår att vi från svensk sida har påtalat detta vid ett flertal tillfällen, också under den föregående regeringens period. Statssekreteraren Bengt Säve-Söderbergh tog upp detta mycket kraftfullt. Det måste vara en uppgift för regeringen i Maputo att själv engagera sig för att ta itu med korruptionen och inte vältra över den uppgiften till givarländerna. Det har jag också klart understrukit för minister Matsinha. Korruption förekommer -- det är inte någonting som vi beskyller Moçambiques regering för; det tillstår den för övrigt själv. Vad jag vill ha sagt med svaret är att Renamo fortsättningsvis får stöd utifrån men att stödet har minskat. Jag vill också här gärna understryka något som Biörsmark tog upp. Den koloniala tidens missgrepp och det elände man lämnade efter sig spelar naturligtvis en stor roll för den regim som nu skall bygga för framtiden. Men det var ett missgrepp -- det skulle vara intressant att höra om inte t.o.m. Margareta Winberg kan tillstå det -- att i Moçambique slå in på planhushållningens väg och försöka etablera ett marxistiskt system. Det är det vi nu skall hjälpa dem ur. Jag hoppas att vi kan vara överens på den punkten. Regeringen kommer att granska situationen som för närvarande är för handen för att om möjligt finna bättre kanaler för att nå ut till dem som vi vill nå. Om vi inte ger entydiga signaler mot korruption begår vi enligt mitt sätt att se ett fatalt misstag visavi de fattiga. Då når hjälpen inte dit; den hamnar i andras fickor. När vi får den ena rapporten efter den andra om att så är fallet, exempelvis när det gäller livsmedelsbiståndet, kan vi inte förbli stillatigande, utan då skall, tycker jag, en oberoende, partssammansatt kommission dit och undersöka. Vår vilja är att hjälpa folket och inte att resurser skall hamna i andras fickor. Jag vill också svara på påståendet om ointresse för FUF. Herr talman! Jag hade med stor glädje åkt dit. Var det inte litet onödigt att försöka tillvita mig ointresse för att infinna mig på det mötet? Det var nämligen så, Margareta Winberg -- jag beklagar att detta inte har nått ut -- att Mexicos president inbjöd en representant för Sveriges regering att vara med vid undertecknandet av fredsavtalet för El Salvador. Där gjorde jag något som man nästan skulle kunna kalla en blixtutryckning, eftersom -- som många sade -- den segern också var en seger för svenskt vidkommande; vi har engagerat oss mycket för freden i El Salvador. Så gick alltså statssekreteraren till FUF. De recensioner som nått mig är att han gjorde mycket bra ifrån sig.

Herr talman! Det var ju bra att ni diskuterade hur man skall komma till rätta med korruptionen när minister Matsinha var här. Men vad Moçambiques regering och han ville när han var här var ju att få litet mer kött på benen.

Jag hoppas att jag har uppfattat det rätt. Är det så att det finns en sådan lista tycker jag att det är en hederssak att man talar om det, om inte för minister Matsinha så i alla fall för presidenten. Presidenten har ju uttalat att den som han får veta något sådant om åker ut ur regeringen. Det borde också ligga i Sveriges intresse att sköta saken på det viset. Alf Svensson sade -- även Biörsmark tog upp det -- att det finns tecken på att stödet utifrån till Renamo har minskat. Samtidigt är det uppenbarligen så att dödandet och lemlästandet fortsätter precis som tidigare. Jag är därför lite förvånad över de uppgifterna. Jag skulle vara intresserad av att få veta varifrån de kommer. Vad bygger statsrådet uppfattningen på att stödet utifrån har minskat? Kan statsrådet tala om varifrån han tror att det utländska stödet nu kommer? Kontentan måste ju bli att det kommer inifrån, eftersom den totala mängden våld inte har minskat. Vem i landet ställer i så fall upp för Renamo med vapen? Sedan har jag en fråga om FN och initiativ. Är regeringen beredd att ta några initiativ i FN för att hjälpa den moçambikiska regeringen och se till att kriget upphör? Alf Svensson tog upp marxism-leninismen. Han vet mycket väl att jag inte är någon anhängare av den. Jag kommer då in på något som också står i svaret, nämligen att ''den bristande kapaciteten att genomföra planerade förändringar är ytterligare tecken på en ökad politisk instabilitet.'' Det gör mig litet fundersam. Vad ytterligare, utöver det som har gjorts, borde man, tycker statsrådet, har gjort för att han skall vara nöjd?

Herr talman! Det är bra att Alf Svensson nu talar mycket klart och säger att han för sin del inte blandar ihop utvisningen av diplomaten med biståndet. Det är bara synd att det samtidigt med utvisningen blev en nedskärning av biståndet, och det är då, speciellt i massmedia, lätt att man gör den här hopkopplingen. Det är också bra att Alf Svensson nu så klart säger att det inte finns någon lista på misstänkta ministrar. Jag hoppas att massmedia också uppfattar det. Det har man nämligen inte gjort tidigare. Alf Svensson säger att den nuvarande regeringen har vidgat biståndsramen för att hjälpa de fattigaste länderna. Men då är det ju beklagligt att Moçambique, som är det fattigaste landet i världen, har fått ett minskat bistånd. Jag frågade i ett tidigare inlägg vad statsrådet anser att man i Moçambique ytterligare borde ha gjort, eftersom det framgår av svaret att regeringen inte är nöjd. Vad man har gjort i Moçambique är t.ex. att man 1984 anslöt sig till Internationella valutafonden. Tre år senare godkände man ett ålagt åtstramningsprogram, vars konsekvens har blivit en ökad ojämlikhet i landet. Men man har ändå genomfört detta. Man har tagit initiativ -- det var ju faktiskt regeringen i Moçambique som gjorde det -- till att i Rom förhandla direkt med terroristerna, och man har också kommit till fredssamtalen, ibland utan att ha någon att tala med. Med hänvisning till min och Alf Svenssons tidigare diskussion om marxism-leninismen vill jag påpeka att man i Moçambique har antagit ett nytt partiprogram, som närmast liknar det socialdemokratiska i Sverige. Man har alltså gått ifrån den gamla linjen. Man har antagit en ny grundlag, enligt vilken flerpartisystem skall införas. Detta har man gjort under 80-talet, under den svåra tid då kriget har pågått. Jag tycker att detta är ganska många saker, och jag frågar därför: Vad mer skulle man ha gjort, med hänsyn tagen till den situation landet under 80-talet har befunnit sig i? Jag har också ett litet tips, som jag gärna skulle vilja ha en kommentar till. Under våren skall ju en delegation resa till Sydafrika. Skulle det då inte vara bra om den delegationen tog upp det faktum att Nkomati-avtalet inte följs, dvs. att det på något sätt in i Moçambique kommer vapen från Sydafrika? Det vore väl bra om detta togs upp från svensk sida? Vidare lade Nelson Mandela 1990, tror jag att det var, fram ett förslag som sade att därest man inte följer avtalet, därest man förser Moçambique med vapen, skall detta kriminaliseras. Vad tycker statsrådet om de förslagen?

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig: 1. Hur kommer det svenska biståndet att kanaliseras för att det skall komma hela landet, inkl. Eritrea, till del? 2. Hur kommer Sverige att agera för att den kommande folkomröstningen genomförs enligt gällande folkrättsliga principer? Herr talman! I och med Mengistu-regimens fall i slutet av maj förra året har ett nytt skede inletts i Etiopiens historia. Landet styrs nu av en övergångsregering. Ett nationellt råd har inrättats för att verka som landets högsta beslutande organ och dess lagstiftande församling. Rådet har till uppggift bl.a. att utarbeta ett förslag till ny konstitution samt förbereda allmänna val till en nationalförsamling. Samtidigt har övergångsregeringen i Etiopien erkänt det eritreanska folkets rätt att besluta om sin politiska framtid i en internationellt övervakad folkomröstning. Den provisoriska regeringen i Eritrea har gått med på att uppskjuta frågan om Övergångsregeringen står inför en enorm uppgift. Den skall upprätthålla fred och stabilitet, förbereda ett demokratiskt styrelseskick och samtidigt rekonstruera en söndertrasad ekonomi. Ett begränsat ekonomiskt reformprogram innebärande liberalisering och avreglering har redan antagits. Det följs nu upp med ytterligare reformer genom det strukturanpassningsprogram som förbereds i samarbete med Världsbanken. Bristen på utländsk valuta är emellertid akut, och utan ett omfattande inflöde av kapital kan ekonomin inte komma i gång. Under Mengistu-regimens tid förekom allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Kriget band också stora resurser och försvårade eller omöjliggjorde angelägna utvecklingsinsatser. Förutsättningarna för ett brett utvecklingssamarbete har genom maktskiftet radikalt förbättrats. Ett kraftfullt stöd från omvärlden är nu av central betydelse för att demokratiseringsprocessen skall lyckas. Sverige har här en viktig roll, bl.a. mot bakgrund av vårt långvariga samarbete med Etiopien genom skiftande kriser och regimer. Herr talman! Det svenska biståndsprogrammet har successivt anpassats till den besvärliga politiska situationen i landet. Svårigheterna att genomföra vissa utvecklingsprojekt har således gjort att programmet reducerats och avtal utformats så att största möjliga flexibilitet erhållits. Vidare avbröt 1980-talet, eftersom den etiopiska jordbrukspolitiken inte betraktades som utvecklingsbefrämjande. Dessutom används en tredjedel av landramsmedlen för olika katastrofinsatser via enskilda organisationer. Ett betydande katastrofbistånd ges även utanför landramen. Vad gäller biståndsinsatserna under första hälften av år 1992 kommer ca 48 milj.kr. av landramen att tilldelas hälso och undervisningssektorn samt ges till projekt inom skogssektorn och som stöd till kartverket. Därutöver kommer 38 milj.kr. att vara ett direkt stöd till det rehabiliteringsprogram, som Världsbanken utarbetat i samarbete med den etiopiska regeringen. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit en ökning av landramen för Etiopien till 150 milj.kr. Det motiveras av den nya regeringens ambitioner att utveckla landet i demokratisk riktning samt av att den förändrade ekonomiska politiken med inriktning på ökad öppenhet och marknadsekonomi bör uppmuntras. Fred och politisk stabilitet innebär också att inte endast katastrof och återuppbyggnadsinsatser utan även insatser av mer långsiktig karaktär kan inledas. Beträffande det nya samarbetsprogrammet pågår ett intensivt förberedelsearbete. En delegation från SIDA har haft i uppdrag att lämna förslag till hur det nya programmet skall se ut. Detta förslag håller för närvarande på att diskuteras. Hänsyn kommer då att tas till de mest angelägna utvecklingsbehoven på olika områden. Sverige det eritreanska folkets rätt att självt besluta om sin framtid i en folkomröstning. Enligt en överenskommelse mellan den etiopiska övergångsregeringen och den provisoriska regeringen i Eritrea kommer denna folkomröstning att äga rum år 1993. Det är regeringens uppfattning att det är angeläget att svenskt bistånd lämnas till Eritrea även under interimsperioden. Detta bör dock tills vidare kanaliseras genom enskilda organisationer. Till skillnad från vad som hittills gällt, bör de enskilda organisationerna nu kunna engagera sig i utvecklingsinriktade projekt och inte endast förmedla humanitärt bistånd. Eftersom Etiopien är ett av världens fattigaste länder, kommer stora resurser att behövas för att få i gång en bärkraftig ekonomisk utveckling. Av det skälet behövs internationell samordning, och här kan FN spela en viktig roll. Dessutom kommer även i fortsättningen stora katastrofinsater att behövas för att bistå internflyktingar och återvänande och för att bidra till att underlätta det permanent besvärliga försörjningsläget. Herr talman! Beträffande Kristina Svenssons andra fråga om hur Sverige kommer att agera för att den kommande folkomröstningen genomförs enligt gällande folkrättsliga principer vill jag svara att regeringen ser positivt på och kommer att agera för att FN engageras i en folkomröstning i Eritrea. Att FN ställer upp med valtekniskt bistånd inkl. valobservatörer i en folkomröstning efter 30 års inbördeskrig samtidigt som alla berörda parter är ense om detta, ter sig naturligt i ett FN-perspektiv. Jag vill även framhålla att vi är beredda att ge ekonomiskt stöd till ett FN-engagemang i Eritrea för att genomföra en folkomröstning samt eventuellt skicka svensk personal till en sådan FN

Herr talman! Jag tänker koncentrera mig på det som står i svaret om bistånd till Eritrea. Så sent som i går kväll diskuterade biståndsministern och jag relationerna till Eritrea och behovet av bistånd dit. Det kan därför tyckas litet underligt att jag återkommer redan i dag -- det kan ju inte ha hänt så mycket under natten -- men jag gör det därför att en del frågor förblev obesvarade under gårdagens debatt. Behovet av stöd utifrån till Eritrea är mycket stort. Det har konstaterats av många. Landet är sargat av 30 års krig och dessutom av en mycket brutal ockupation. Mengisturegimens ockupationsmakt slog inte bara sönder landet utan förhindrade också under många tiotals år varje investering för att hålla landet i skick. Det gäller för vägar, byggnader, vattenförsörjning, järnvägar och på många andra viktiga områden. Järnvägen mellan Massawa och Asmara, som är en mycket viktig förbindelselänk, revs t.o.m. upp, och materialet användes av den etiopiska armén för att bygga militära anordningar med. Dessutom finns enorma uppbyggnadsbehov inom utbildningsväsendet, sjukvården och socialvården. Man räknar med att det bara i Asmara finns ungefär 10 000 föräldralösa barn som i praktiken lever av tiggeri ute på gatorna. I Eritrea beräknas antalet föräldralösa barn vara 50 000. Mycket av den imponerande verksamhet som i dag bedrivs fungerar enbart tack vare att EPLF soldaterna, vid sidan av att de är beredskapsstyrkor, också ger Eritrea två år av sin tid för att arbeta oavlönat som lärare, vägbyggare, jordbrukare, administratörer, sjukvårdare osv. på snart sagt alla de områden som behövs för att Eritrea skall fungera. Fram till folkomröstningen tänker man fortsätta att göra denna fantastiska insats, men självklart går det inte i längden. Dessa människor vill också kunna fortsätta sin utbildning som de avbröt för att gå in i frihetskampen. De vill bilda familj eller fortsätta inom det yrke som de har. En del av det som nu skall göras i Eritrea är utmärkta projekt för samverkan mellan enskilda svenska organisationer, SIDA, de eritreanska myndigheterna och organisationer i Eritrea. Jag tror också att det ligger ett viktigt egenvärde i att just enskilda organisationer är engagerade. Det ger en närhet till arbetet som är viktig för oss här i landet, och det ger möjligheter till kunskapsöverföring som är viktig för Eritrea, vid sidan av utvecklingsarbetet. Men jag är ytterst tveksam till om det är rimligt att tro att enskilda organisationer vågar och orkar engagera sig i de jättestora insatser i infrastrukturen i Eritrea som är en nödvändighet för att få samhället att fungera på ett hyfsat sätt. Då tänker jag på vägbyggnationer, på järnvägar, på vattendammar och bevattningsanordningar för att få jordbruket att fungera. Det regnar tillräckligt i Eritrea, intygade jordbruksministern där nere för mig. Det handlar bara om att samla vattnet och spara det så att det finns kvar till rätt tillfälle. Och det handlar om att bygga upp och bygga nytt i städer som är helt söndersmulade av etiopiska bomber. Den fråga som jag ställde i går och som jag ställer i dag och hoppas att jag kan få svar på är: Tror biståndsministern att det finns enskilda organisationer som är beredda att gå in i de här stora projekten nu? Och hur stort är det utrymmet för Eritrea? Jag frågar nu, därför att det är viktigt att det kommer till snabba insatser. Jag tycker inte att det finns någon anledning att sitta och vänta på folkomröstningen som senare skall avgöra Eritreas relationer till Etiopien. Oavsett vilket resultatet blir då, kommer Eritrea att behöva stöd i återuppbyggnadsarbetet. Ju förr det kan komma i gång, desto bättre är det. Dessutom är det min absoluta uppfattniing, efter besöket nyligen i Eritrea, att varje annat resultat än ett ja till självständighet för Eritrea är nästan otänkbart. Det råder det nog heller inga delade meningar om i den etiopiska regeringen. Jag tror alltså att det är nödvändigt att Sverige som nation, som stat, kan gå in för att klara en del av de närmast gigantiska behov som finns, och det måste alltså ske snabbt. Min andra fråga gällde kontakten med den eritreanska regeringen. Biståndsministern nämnde i går att vi skall ha något som han kallade för arbetsrelationer, och min fråga är: Hur kan sådana relationer se ut? Kommer de att ligga i linje med de relationer som nu upprättas mellan t.ex. USA och regeringen i Eritrea? Vad vet regeringen i Asmara om de svenska intentionerna att upprätta den typen av relationer? Jag tror att det är viktigt att det reds ut med regeringen där, för jag noterade en väldig osäkerhet från regeringsrepresentanternas sida om vilken inställning Sverige har till den nya regeringen i Eritrea och till det fria Eritrea. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför vi tvekar om att upprätta relationer med landet Eritrea. Vi gör det med så många andra länder i dag där det knappast är mer klarlagt hur deras framtida status skall se ut. Det är kanske inte något fel i det, men det borde gälla också för ett land som Eritrea.

Herr talman! Vi kanske först skall reda ut att det behövs både långsiktigt bistånd och akuta insatser. Det vi diskuterar nu är Etiopien och Eritrea. Jag nämnde vilka hot som just nu finns och som är så uppenbara mot den inre säkerheten, nämligen ekonomin som är körd i botten, de soldater som inte har pengar, arbete eller utbildning, inre motsättningar som så lätt kan blossa upp, svälten och hungern. Det är absolut nödvändigt med akuta, snabba insatser. Det har också, vad jag kan förstå, biståndsministern konstaterat. Men var är då insatserna? Det här är ett land som har slagits i ruiner. Det är vi båda två överens om. Men Alf Svensson säger att landet kan inte ta emot, kan inte absorbera, bistånd -- om jag har förstått Det finns i Sverige ett stort antal politiska flyktingar från t.ex. Eritrea. De har kommit till Sverige och fått en fristad här och har skaffat sig yrkeskunskaper. De flesta vill inget hellre än att återvända till sitt land. Men de kan inte göra det såsom det ser ut i dag. Här måste rimligtvis finnas möjligheter för oss att praktiskt medverka till att den resurs som dessa utgör i detta återuppbyggnadsarbete kan användas. Jag tror visst att de mycket väl skulle kunna medverka i uppbyggnaden trots att landet har slagits i ruiner. Alf Svensson tog upp frågan om Världsbankens rehabiliteringsprogram. Jag vet inte om jag har dragit för snabba slutsatser. Men det måste väl vara det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet vi talar om? Jag menar att det även behövs en annan form av rehabiliteringsprogram. Det är det som behövs för alla soldaterna som strövar omkring. Jag vet inte om vi talar om samma sak. Men det kan vi klargöra. Vi diskuterar nu Etiopien och Eritrea. Det är väl inte riktigt korrekt att ta upp den andra frågan som är mer aktuell, nämligen hjälpsändningarna till Estland. Men nog tycker jag att det har gått alldeles för lång tid, från december till januari -- det är en månad. Det var i december som biståndsministern utlovade de snabba insatserna. Jag tycker att det i det här läget är för lång tid.

Herr talman! Eritrea har misshandlats i snart 30 år i ett oerhört krig. Sverige har ensidigt under 25 år satsat 2,3 miljarder på Etiopien som har fört krig mot Eritrea. Jag har tidigare upplevt att socialdemokratin har fungerat som en propp mot en rättfärdig politik i det här området. Men jag är tacksam för att Eva Johansson, som jag har lärt känna, engagerar sig på ett sådant imponerande sätt för det här landet -- som verkligen behöver stödet. Redan för tre år sedan på ett riksting tog kds ställning för Eritrea. Det sades klart och tydligt att vi skulle satsa på Eritrea för framtiden. Jag är ganska otålig när det gäller Eritrea. För mig är det här en moralisk fråga, med tanke på vad vi från Sveriges sida har missat när det gäller bistånd till Etiopien, som har fört krig mot Eritreas befolkning. Jag räknar med att Alf Svensson från regeringens sida arbetar för att det skall satsas snabbt och mycket på Eritrea. Jag tror att det kommer att ske. Jag tycker att man skall försöka få med industrifolk i den delegation som nu håller på att förberedas. Befolkningen i det här landet är ett mycket högtstående och duktigt folk. Eritrea kan mycket väl vara ett framtidsland som kanske blir Afrikas kommande Japan och kommer att betyda mycket för hela regionen. Vi skall akta oss så att vi inte missar tåget.

Herr talman! Det må väl ursäktas mig, men jag tycker att jag har svarat på alla frågor. Men jag skall svara en gång till. Möjligen har jag inte svarat på frågan om regeringens vilja att stödja återvändande eritreaner. Det kan också gälla återvändande etiopier. Den viljan finns naturligtvis, och möjligheter står också till buds. Det går att få stöd från statens invandrarverk. Sedan kan vi från U avdelningens sida hjälpa till med bistånd när de väl återvänder hem. Vidare har vi frågan om möjligheterna att absorbera bistånd. Naturligtvis avsågs det långsiktiga biståndet. När det gäller akuta insatser, katastrofbistånd, pågår ständigt insatser från vårt håll. De har inte avslutats. De är i full gång. När det gäller enskilda organisationers möjligheter att så att säga ta åt sig biståndsmedel för att göra satsningar i Eritrea, är en stor del av budgeten avsatt för att göra insatser. Vi väntar på initiativ från enskilda organisationer. Det måste väl också kunna vara positivt att en delegation nu i februari tar sig ner till Eritrea för att resonera med myndigheterna där om vad de verkligen önskar. När jag talar om kontakter med eritreaner gäller det inte kontakter via presidenten, utan via representanter för EPLF som finns i Addis Abeba. Herr talman! Slutligen vill jag säga något om detta med oljan till Estland. Observera att vi fick beskedet i lördags! I dag är det onsdag. I går var man inte färdig med ett avtal -- det är inte lång sträcka. Då beslutade jag i överenskommelse med SIDA om 5 miljoner i handen till de estniska myndigheterna. Via vår ambassad i Tallinn har jag fått ursäkter och beklaganden från de estniska myndigheterna för att det tog så lång tid att ge besked. Jag förstår det. Det är inte så lätt att övergå från planekonomi till marknadsekonomi. Det är för övrigt vad man upplever nu också på Afrikas Horn.
Herr talman! I de uppgifter som har förekommit i media, både i press och i radiointervjuer, har det sagts att man lämnade besked från estnisk sida i december om de behov man hade. Vad man behövde var olja och medicin. Jag stöder mina uppgifter på det som har refererats i pressen och på uppgifter från ester i Estland. När det gäller hjälpen till Etiopien och Eritrea, som vi diskuterar nu, sade Carl Olov Persson att vi inte skall missa tåget. Det är det vi måste vara överens om när denna debatt är avslutad, det absoluta behov som finns av akuta insatser. Jag vill verkligen inte att våra vänner i Etiopien och Eritrea skall behöva ställa frågan: Var finns alla våra vänner? Det är många av dem som säger så just nu.
Herr talman! När jag var i Addis Abeba träffade jag åtskilliga av ministrarna. De fick då klart för sig att de har vänner i Sverige. De finns i alla partier, i varje fall i de allra flesta. Vår vilja att hjälpa till fortsättningsvis är mycket stark. Detta område är för mig personligen mycket viktigt. Jag tyckte att jag visade det bl.a. genom att lägga den första resa jag gjorde som minister just till denna region. Jag hade önskat att också besöka Eritrea, men det fanns inte möjligheter tidsmässigt. Vi kan väl vara överens om att det nu gäller att få till stånd handling, att hjälpa dem som har tagit sig ur ett förfärande och förödande krig. Som alla vet har interimregimen bestämt sig för att bollarna skall få vara i luften en period. De etniska motsättningar som finns skall få blomma ut. Sedan skall man försöka få bollarna tillbaka i korgen igen och få landet att fungera. Det finns en vacker tanke bakom detta. Jag hoppas att man kommer att lyckas. Vi skall göra vad vi kan för att stärka de institutioner och den demokratiseringsprocess som naturligtvis behöver mycket stöd. Herr talman! Jag vill säga att det är sällan som jag har känt mig så kränkt som när fakta refereras i tidningar och andra massmedia från den relation med Baltikum vi här har diskuterat. Det kvittar vad jag säger. Har man i massmedia bestämt sig för att låta detta framtona som ett dröjsmål, ett elände, så gör man det. Man selekterar, man klipper och skär bort -- inte på alla håll, men på vissa. I lördags fick vi regeringens besked om vilken typ av olja som önskades -- jag säger det igen. I går fattade vi ytterligare ett beslut, för att man inte skall säga att ingenting har hänt. Men det faktiska beslutet fattades den 22 december. Vad skall jag mer göra? Jag kan inte gärna åka dit med olja eller tvinga på regimen en oljekvalitet som den inte vill ha. Under mellanperioden har det vid vissa tillfällen gått att köpa dieselolja från Lettland, och då har man inte velat ha dieselolja från oss. De 4 miljonerna i akutinsatsen ville man ha och spela med i en nödsituation. Man beklagar från regeringens sida att det har tagit så lång tid att ge oss besked. Jag förstår att det inte alltid kan vara lätt, i den nära nog kaotiska situation som råder efter det att man har fått självständighet efter många år av ockupation. Men använd inte mer detta som slagträ! Vi har gjort vårt yttersta. Mina medarbetare på U-avdelningen var i tjänst över jul och nyår. Vi har gjort allt vad vi kan. Vi har nästan tvingat fram ett besked om vilken kvalitet som önskades.